Fru talman! Ja, det är just det som är den felaktiga slutsats som regeringen har dragit -- dvs. att framför allt slöjd och hemkunskap inte skall vara obligatoriska, till skillnad från alla andra ämnen. Man kan uppnå det som Beatrice Ask här talar om, nämligen att eleverna får ta ett större ansvar, att det finns mer av val osv. Ja, det kan åstadkommas dels genom förändringar i fråga om antalet timmar och det gäller då olika ämnen, inte bara dem som utpekats här, dels genom förändringar av innehållet på olika sätt. Det är en naturlig uppgift för en läroplanskommitté. Vad regeringen har gjort i den här frågan -- och det kritiserar jag och många andra -- är att man har pekat ut slöjd och hemkunskap som ämnen där undervisning inte längre skall ges till alla elever. Detta tänker vi fortsätta att kritisera. Jag är övertygad om att riksdagen kommer att slå fast att de aktuella ämnena skall vara obligatoriska.
Fru talman! Jag delar Lena Hjelm-Walléns uppfattning, nämligen att det finns mer än ett sätt att hitta litet utrymme för elevernas egna val. Direktiven är också skrivna så. Det handlar nämligen inte om att belysa konsekvenserna av om hemkunskap, barnkunskap och slöjd inte längre skall vara obligatoriska. I stället handlar det om -- det framgår när man läser direktiven -- att belysa konsekvenserna av förändringar i något ämne eller i flera ämnen. Det gäller samtliga ämnen i den läroplan som finns i dag och eventuellt tillkommande också. Den friheten finns alltså för läroplanskommittén. Det kommer, som sagt, ett förslag i september, och då får vi möjlighet att utifrån det dra slutsatser och fatta beslut. Jag är övertygad om att det blir en intressant och viktig diskussion.

Fru talman! Ingegerd Sahlström har frågat mig om jag avser att ge tilläggsdirektiv till läroplanskommittén om yrkessärskolans läroplan. Det är alldeles riktigt att den nu arbetande läroplanskommittén inte har något uppdrag som avser särskolan över huvud taget. Det gäller också beträffande sameskolan och specialskolan. Detta är fullt medvetet från min sida. Jag vill nämligen att kommittén skall koncentrera sig på att skriva de två grundläggande läroplanerna, dvs. den för grundskolan och den för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen. Jag är väl medveten om att yrkessärskolans läroplan är ganska gammal. Enligt min mening är det självklart att även den frivilliga särskolan skall moderniseras, eftersom hela skolan ses över. När läroplanskommittén är klar med sina förslag till nya läroplaner, har jag för avsikt att ta initiativ till beredning av frågan i vilken utsträckning dessa läroplaner är tillämpliga för särskolan och vilka tillägg eller modifieringar som kan behöva göras. Regeringen kommer att bereda dessa frågor så skyndsamt som möjligt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, även om jag naturligtvis gärna hade sett att det hade blivit positivt när det gäller tilläggsdirektiv till läroplanen gällande yrkessärskolan. Den här frågan är mycket viktig och den behöver påskyndas. Särskolan är en unik skola i Sverige, och under de senaste 20 åren har en fantastisk positiv utveckling skett. Ungdomarna i yrkessärskolan är i dag nästan till 100 % antingen lokalt integrerade i våra yrkessärskolor eller individuellt integrerade. Det är då litet synd att ha en läroplan, som är 20 år gammal och som hör hemma i den tiden när särskolan fortfarande var segregerad. Ungdomar i särskolan har inte samma möjligheter till val som många andra ungdomar. Jag tror dock att de skulle klara av flera val bra och att flexibiliteten därmed skulle kunna öka. Frågan är om det över huvud taget finns någon tidplan, eller om det endast finns uttalanden som ''skyndsamt'' och ''så fort som möjligt''. Finns det någon tidplan när det gäller yrkessärskolans läroplan?

Fru talman! Lena Öhrsvik har frågat utbildningsminister Per Unckel om regeringen kommer att acceptera Socialdemokraternas förslag att satsa ytterligare 825 milj.kr. på vuxenutbildning, folkbildning och studiestöd för att förhindra att arbetslösheten stiger. Frågan har överlämnats till mig. Med hänvisning till det arbetsmarknadspolitiska läget har riksdagen nyligen beslutat att för budgetåret 1992/93 dels tillföra sektorsbidraget till skolan 200 milj.kr. utöver regeringens förslag, dels tillföra anslaget till folkbildningen 100 milj.kr. utöver regeringens förslag. Även i fråga om det skall göras någon utökning av studiestödet eller ej med anledning av socialdemokraternas förslag, är det riksdagen som fäller avgörandet. Den underliggande frågan om regeringen senare kan komma att lägga fram några föslag med anledning av läget på arbetsmarknaden, exempelvis i form av ytterligare satsningar på vuxenutbildning, är jag naturligtvis inte beredd att diskutera nu.
Fru talman! Jag får tacka för svaret, även om det är senkommet. Frågan ställdes den 26 mars i anslutning till att arbetsmarknadsstyrelsen redovisade sina prognoser om arbetslöshetens utveckling. Den ställdes tillsammans med andra frågor, där det pekades på olika möjligheter att hindra att arbetslösheten skulle stiga mot de 6 % som AMS prognoser visade på. Vuxenutbildningen är ett av de områden där det går att vidta åtgärder nationellt och där var och en själv kan bestämma. Sedan frågan ställdes har riksdagen redan hunnit fatta beslut om både vuxenutbildning och folkbildning. Beslutet innebär, trots allt det vackra Beatrice Ask redovisar, en nedskärning med ett stort antal miljoner kronor för både vuxenutbildning och folkbildning i förhållande till nuläget. Det återstår att diskutera studiestöden, som skall göra det möjligt för folk att studera. De förslag som regeringen har lagt fram på det området innebär en ökning av arbetslösheten med 8 000--10 000 personer. Korttidsstudiestöden fungerar så att anställda kan ta ledigt för studier några timmar eller någon dag i veckan -- vilket sammantaget ger utrymme för andra att komma in på arbetsmarknaden. Det här ger den dubbla effekten med kompetensutveckling och att fler kan få arbete. Jag menar att regeringen genom sina förslag medvetet ökar arbetslösheten. Jag vet att det är riksdagen som skall avgöra även den frågan. Det sker nu på fredag. Men, signaler på det här området från regeringen hinner faktiskt ännu fram. Vi är ändå medvetna om att det innebär en ökning av arbetslösheten när möjligheterna till studier skärs ned. Beatrice Ask hänvisar till att det så småningom skall komma förslag på vuxenutbildningsområdet. Det innebär i regel AMS-pengar och utbildningsbidrag. Jag vill skicka med följande hälsning. Det här ger inte den enskilde den valfrihet som korttidsstudiestöden ger. Det är fråga om en styrd utbildning som man måst söka till osv. Jag hoppas att regeringen kan ge signaler angående studiestöden, innan riksdagen fattar beslut på fredag.

Fru talman! Jag vidhåller min uppfattning att det här måste vara ett medvetet sätt att öka arbetslösheten eftersom regeringen vet konsekvenserna. Det handlar inte om ekonomi. Här fanns pengar avsatta för vuxenstudiestöd, finansierade via en särskild avgift, så att vuxenstudiestöd även fortsatt hade kunnat ges i tidigare omfattning. Därför påstår jag fortfarande att det är fråga om en medveten ökning av arbetslösheten. Vuxenutbildning är ett viktigt instrument att använda i en lågkonjunktur så att det finns en beredskap när högkonjunkturen kommer. Det är ett bra sätt att minska arbetslösheten, och ger också effekter på längre sikt. Utbildningsklyftor osv. kan överbryggas. Jag har mycket i övrigt att önska av den översyn som Beatrice Ask har hänvisat till. Det är ingenting som kommer att få några effekter nu.

Fru talman! Johnny Ahlqvist har frågat mig om jag avser att acceptera Socialdemokraternas förslag att satsa 300 milj.kr. på arbetsmiljöförbättrande åtgärder i skolorna. Om regeringen senare kommer att vidta några gerella åtgärder för att bekämpa arbetslösheten inom byggsektorn är jag inte beredd att nu diskutera. Andnor i stället fick delta i överläggningen.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Johnny Ahlqvist är tyvärr förhindrad att närvara i dag. Därför har jag tagit mig an frågan. Bakgrunden till den fråga Johnny Ahlqvist har ställt är det allvarliga sysselsättningsläget som vi nu befinner oss i och som vi kan befara kommer att förvärras. Vi socialdemokrater har plockat fram en rad förslag, som vi anser på olika sätt skall nedbringa arbetslösheten och förbättra sysselsättningsläget. Ett förslag är att förbättra miljön i skolorna och då samtidigt nå en sysselsättningseffekt. Det krävs oerhört kraftfulla åtgärder för att nedbringa arbetslösheten, och det krävs insatser inom en rad olika områden. De förslag som vi socialdemokrater har fört fram har den borgerliga majoriteten i riksdagen avslagit gång på gång. Jag tycker av två skäl att det är underligt att Beatrice Ask i dag inte är beredd att diskutera frågan. Det första är det allvarliga sysselsättningsläge som råder. Vi socialdemokrater anser att det måste ske en kraftfull satsning inom många områden för att komma tillrätta med situationen. Det trodde jag var ett gemensamt ansvar från regeringens sida att göra. Det andra skälet är att regeringen, som det sägs, har en ambition att skapa Europas bästa skola. Då är det mycket märkligt att regeringen inte är beredd att satsa på de arbetsmiljöförbättrande åtgärderna, som vi anser är nödvändiga i skolan och som även arbetarskyddsstyrelsen anser vara nödvändiga för att uppnå en bra arbetsmiljö för både elever och lärare.
Fru talman! Jag väntade länge på att Berit Andnor skulle komma till det jag anser vara huvudskälet till att diskutera insatser i skolornas miljö, nämligen att eleverna på en del håll har det förskräckligt. Det stimulansbidrag som regeringsförslaget handlade om skapades ursprungligen för att få i gång ett upprustningsarbete ute i kommunerna. Det är en mycket blygsam summa, kan jag säga eftersom jag som kommunalman har ägnat mig ganska mycket åt att rusta skolor -- 300 miljoner räcker i bästa fall till två sekelskiftesskolor. Det ger inte särskilt mycket. Bl.a. beroende på att vi hade tidigarelagt utbetalningar av dessa 300 miljoner som skulle löpa under flera år bedömde vi att vi hade fått en kraftsamling som hade gjort att kommunerna hade rullat i gång upprustningsprojekten. I det trängda ekonomiska läget bedömde vi då att ett borttagande av stimulansbidraget inte skulle innebära allvarliga effekter för upprustningen av våra skolmiljöer, som var huvudsyftet med bidraget. Sedan kommer då detta med arbetslösheten in som en naturlig sak. Självfallet kan olika arbetsmarknadspolitiska projekt lämpligtvis också ägnas åt att rusta våra skolor. Men jag tycker att det vore fel om man skulle ägna sig åt det via skolans budget så att säga. Det var mot den bakgrunden som den ursprungliga frågan ställdes. Regeringen har redan kommit med en massa förslag till arbetsmarknadspolitiska insatser och kommer säkert också att framlägga fler sådana förslag, men jag är inte nu beredd att berätta någonting om dem -- vi vill gärna presentera dem i samlad ordning; det är ju inte så konstigt. Men det viktiga när det gäller stimulansbidraget och arbetsmiljöförbättringar i skolan är att eleverna har rätt till en bättre miljö, inte att vi skall skapa sysselsättning, även om jag tycker att det är oerhört viktigt.
Fru talman! Jag instämmer helt i Beatrice Asks uppfattning att det i första hand handlar om att förbättra miljöerna i skolan -- självfallet är det så. Det var också bakgrunden till att den socialdemokratiska regeringen lade fram det här förslaget. Man ville ge kommunerna ett stimulansbidrag på 300 milj.kr. per år under en tioårsperiod. Det var också en långsiktighet i det. Det är precis som Beatrice Ask säger -- 300 miljoner är i och för sig en blygsam summa. Men den kan ge effekter, och mot bakgrund av den ekonomiska situation som kommunerna befinner sig i har det stor betydelse. Arbetarskyddsstyrelsen satsar nu särskilt på skolans arbetsmiljö, som Beatrice Ask säkert känner till. Det är litet märkligt att man i det läget och under det arbetsmiljöår som det är i år tar bort den här stimulansen, som skulle ge en bättre arbetsmiljö för elever och lärare i skolorna, samtidigt som den skulle ge positiva sysselsättningseffekter. Jag har svårt att förstå hur Beatrice Ask resonerar i den här frågan.

Fru talman! I de flesta frågestunder som vi nu har hänvisar de borgerliga statsråden till det stora budgetunderskottet och den enorma kris som den socialdemokratiska regeringen lämnat efter sig. Nu är det ju faktiskt så att vi har en borgerlig regering sedan den 1 oktober 1991, och någon gång måste väl ändå de här bortförklaringarna ta slut! Det finns ju faktiskt möjligheter att hantera situationen, att påverka utvecklingen.

Det är en mycket allvarlig situation, och alla krafter måste samverka för att göra någonting åt den. Även Beatrice Ask borde ta det ansvaret.

Fru talman! Visst har ni spenderbyxorna på, Beatrice Ask, när det gäller vissa grupper här i samhället, nämligen dem som har det bäst ställt. När det gäller dem är spenderbyxorna minsann på, men när det gäller vanligt folk är de inte på -- det håller jag med om. När det gäller en så väsentlig sak som det ändå är att dels förbättra arbetsmiljön i skolorna för elever och lärare, dels göra någonting åt den oerhörda arbetslöshet som vi har och som vi vet tenderar att öka, tycker jag faktiskt att Beatrice Ask skulle göra sin del. Det här är en utmärkt idé som tillgodoser två olika syften: det förbättrar arbetsmiljöerna i skolorna samtidigt som vi får en positiv sysselsättningseffekt. Visst är spenderbyxorna på ibland, men bara för vissa!

Fru talman! Jag får tacka statsrådet Ask för svaret. Som jag läser det betyder det att det socialdemokratiska förslaget att förlänga de tvååriga gymnasieutbildningarna, de praktiska linjerna, med ett tredje år äntligen läggs fram på fredag i kompletteringspropositionen. Jag förstår att Beatrice Ask inte vill diskutera det i detalj, men jag skulle ändå vilja ställa några frågor. Bakgrunden är alldeles klar: ökande arbetslöshet, som i mycket hög grad drabbar ungdomar. 110 000 slutar gymnasieskolan i vår. Av dem är det 40 000 som går på de tvååriga linjerna. 80 % av dem går på bygg och anlägg, på vårdlinjer, på fordon, på kontor och administration och på verkstad. Man måste fråga sig: Hur skall de få arbete? Vi vet att arbetslösheten stiger och stiger, och det är inte troligt att de får något arbete. En lösning för dem vore naturligtvis att höja sin kompetens med ytterligare ett år. Det är en billig lösning. En plats kostar 25 000 för staten -- det är den statliga utgiften för ett påbyggnadsår. Dessutom är det lika hög kostnad för kommunerna. Det kan man jämföra med kostnaden för en AMS utbildning, som ligger på i genomsnitt 80 000 för 40 veckor, som är en jämförbar period. Jag vill fråga Beatrice Ask: Hur skall en påbyggnadsutbildning, ett sådant tillfälligt tredje år, se ut?

Fru talman! Jag ber att få tacka för att Beatrice Ask har svarat på den här frågan. Jag är inte säker på att barn och ungdomar är alldeles okänsliga för hur företrädare i riksdag, regering och på andra ställen handskas med grundskolans ämnen. Jag är inte säker på att barn och ungdomar vågar välja ett ämne som har nedvärderats, ifall det nu skulle bli på det sättet. Jag är mycket väl medveten om att regeringen ännu inte har tagit ställning till frågan, om de här ämnena skall vara obligatoriska eller inte. Men bara markeringen att det är just de här tre praktiskt inriktade ämnena som skall göras till föremål för läroplanskommitténs överväganden av om de behövs som obligatoriska har gjort att många känner stor oro. Det är elever, det är föräldrar, och det är skolans personal, som känner mycket stor oro över hur man från regeringens sida vill handskas med det här. Det har föranlett min fråga, och det har jag inte riktigt fått något svar på: Är Beatrice Ask nu beredd att ändra på direktiven, efter det att också hon måste ha tagit del av att alla de utbildningspolitiker som sitter här i kammaren i artiklar som de själva har skrivit och enligt referat i media har uttalat att de anser att de här tre ämnena skall finnas kvar som obligatoriska ämnen? Finns det inte anledning för regeringen att nu ändra de här direktiven, eftersom det finns en betryggande parlamentarisk majoritet för att de här ämnena skall fortsätta att vara obligatoriska? Det skulle innebära både att den oro som faktiskt finns och som vi har anledning att ta på allvar dämpas och att läroplanskommittén slipper en massa onödigt arbete.

Fru talman! Jag delar Beatrice Asks uppfattning att eleverna skall ha ett betydligt större inflytande över sitt arbete än vad som är vanligt i dag i de flesta skolor, men jag tror inte att det här förslaget ger detta inflytande. Här har man enbart plockat ut tre praktiskt inriktade ämnen, som regeringen har ansett är mindre viktiga, och sagt att det kan diskuteras om de skall göras frivilliga. Någon mening måste det väl ändå ha varit med det som står i direktiven -- annars hade det inte stått där. Om eleverna skall ha inflytande över sitt arbete, krävs det en demokratiserad skola, där de i vardagen får möjlighet att påverka både hur de skall läsa och vad de skall välja av allt det stoff som finns -- visst är det en trängsel av stoff. De här direktiven har skapat mycken oro, och det finns nu all anledning att se till att den oron inte sprider sig.
Fru talman! Jag vill bara säga att det är lätt att prata om demokratisering, men om man hävdar att allt som i dag är obligatoriskt skall vara det också i morgon blir det inte mycket utrymme i praktiken för elevernas val.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min fråga. Marknadshyror var, som bekant, en mycket stor fråga i valrörelsen. Det kan tyckas märkligt att det blev så oerhört mycket debatt om den frågan, när alla partier lovade att de inte skulle införa marknadshyror. Jag tror att ett skäl var att många tvivlade på att alla partier var ärliga när de sade att de inte förordade ett system med marknadshyror. Dessutom berodde debatten säkert på att det bland allmänheten finns en mycket brett förankrad uppfattning att bostaden inte skall vara en handelsvara, utan alla människor måste oavsett inkomst kunna få en bra bostad. Det som har föranlett min fråga är alltså en radiointervju, och jag vill läsa upp ett stycke ur den, översatt till riksdagssvenska -- det gör kanske inte det hela bättre. Journalisten ställde frågan så här: Så de hyresgäster som vill betala litet mer skall ha möjlighet att göra det och kanske få en lägenhet tack vare det? Alltså: Skall de som är beredda att betala litet mer kunna gå före och få en lägenhet och på det viset trissa upp hyrorna? Svaret från statsrådet blev: Ja, möjligen. Gäller det svaret fortfarande, statsrådet?
Fru talman! Om man har möjlighet att förhandla om sin hyra, vilket är den idé som jag har framfört -- för mer än en idé är det inte på det här stadiet --, måste i detta ligga att man även kan betala mer i hyra. Men eftersom vi har bruksvärdessystemet, har vi också ett tak för hyrorna. Även om en hyresgäst och en hyresvärd kommer överens om en hög hyra, kan hyresgästen sedan få den hyran prövad i hyresnämnden och få den nedsatt. Det förefaller egentligen ganska meningslöst för en hyresvärd att teckna kontrakt med den bostadssökande som erbjuder sig att betala mest i hyra.

Fru talman! Lars Stjernkvist har sällat sig till dem som menar att en vidgad förhandlingsrätt för hyresgästen skulle försvaga hyresgästens ställning i detta sammanhang. Jag tycker att det är en felsyn. Jag tycker att det snarare är tvärtom. En enskild hyresgäst kommer naturligtvis att välja det förhandlingssätt som passar honom eller henne bäst. Han kan låta sig företrädas av en organisation, han kan sammansluta sig med andra hyresgäster eller han kan förhandla för sig själv. På det viset har han i många fall möjlighet att se till att få ned sin hyra, vilket är väl så viktigt som den synpunkt som Lars Stjernkvist tar fram.
Fru talman! Ett system med marknadshyror ökar naturligtvis friheten för dem som har pengar och en stark position. Men skälet till att jag är så angelägen om att vi även i fortsättningen skall sätta hyrorna efter deras faktiska bruksvärde och dessutom ha kollektiv hyressättning är att jag också vill slå vakt om deras intresse som inte har särskilt mycket pengar. Jag noterar att jag på min mycket konkreta fråga inte får något rakt svar. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Jag upprepar min fråga i förhoppningen om att kunna få ett klart svar: Skall den som har pengar kunna bestämma hyran på en lägenhet?
Fru talman! För närvarande inom bruksvärdessystemets ram.
Fru talman! ''För närvarande inom bruksvärdessystemets ram.'' Det innebär alltså att den oro som många kände i valrörelsen för att de löften och de garantier som gavs om att man inte skulle införa marknadsanpassade hyror åter är befogad. Garantierna höll inte längre än knappt ett år. I dag har löftet förvandlats till någonting mycket vagt, mycket oklart. Dem som grävde ner stridsyxorna och dem som kände sig lugnade av beskeden i valrörelsen måste jag tyvärr ge beskedet att det bara gällde ett knappt år, det är dags att starta kampanjen mot marknadshyror igen om man vill vara säker.

Fru talman! Ursäkta att jag drar ut på debatten, men jag är övertygad om att statsrådet har större ambitioner än vad hon vill ge intryck av. Hon får det att låta som om det här är något slags akademisk diskussion om hur man skall utföra diverse utredningar. Frågan är -- det är vad jag har efterlyst -- vad statsrådet vill. Vad tycker statsrådet i denna fråga? Det måste gå att svara konkret ja eller nej på frågan: Är det önskvärt att man i framtiden skall ha ett hyressättningssystem där den enskildes betalningsvilja skall bestämma priset på lägenheten, dvs. att om man har mycket pengar skall man kunna gå före i kön, köpa sig en lägenhet och utestänga dem som inte har så mycket pengar? Är ett sådant system önskvärt eller inte? Man kan inte bara hänvisa till någon utredning. Det måste gå att svara entydigt ja eller nej på frågan.
Fru talman! Jag tycker att den fråga som vi diskuterar i dag är alldeles för tidigt väckt av Lars Stjernkvist. Den enda fråga som jag egentligen tog upp när jag aviserade regeringens planer var att ge hyresgästen en ökad frihet inom ramen för bruksvärdessystemet. Någonting mer än så har jag faktiskt inte sagt och menade inte heller i nuläget. Jag tycker att det här är någonting som är mycket bra för hyresgästerna. Den som är mest berörd av förhandlingen, nämligen hyresgästen själv, får bestämma i fortsättningen, fortfarande inom ramen för bruksvärdessystemet, Lars Stjernkvist. Man ger medborgarna förtroendet att t.ex. köpa bilar, bostadsrättslägenheter eller någonting annat utan att någon utomstående lägger sig i det. Att påstå att folk inte skulle kunna vara med och bestämma sin egen hyra är närmast att omyndigförklara hyresgästerna. Mitt förslag går ut på i nuläget att man inom bruksvärdessystemets ram skall ge hyresgästen den rätten. Jag vill understryka...

Fru talman! Bengt Wittbom har frågat mig när jag avser att vidta åtgärder för att genomföra en avveckling av statens engagemang i SBAB. SBAB:s monopolställning har upphört i och med omläggningen av bostagsfinansieringssystemet. SBAB:s toppbelåning av bostäder är inte längre en förutsättning för att få räntesubventioner. Den statliga kreditgarantin gör det numera möjligt för samtliga institut att delta i den del av finansieringen som tidigare endast erbjöds av SBAB. SBAB fick i samband med detta rätt att konkurrera med övriga institut om hela bostadsfinansieringen, dvs. även om bottenfinansieringen, en möjlighet man tidigare inte hade. Dessa åtgärder har bidragit till att främja mångfald och konkurrens på bostadsfinansieringsmarknaden, som ju är en marknad som kännetecknas av få aktörer och begränsad konkurrens. Att SBAB utvecklas mot att bli en konkurrenskraftig aktör är mot denna bakgrund positivt och står därför inte i konflikt med regeringens ambitioner. En privatisering av SBAB är för närvarande varken aktuell eller önskvärd. Skälen för detta är framför allt följande: Stora kreditförluster och kapitaltäckningsproblem begränsar för närvarande långivarnas möjligheter att erbjuda allmänheten finansiering. Rådande osäkerhet om den framtida utvecklingen begränsar dessutom institutens möjligheter att förstärka kapitalbasen genom t.ex. nyemissioner på riskkapitalmarknaden. Att nu inleda en privatisering av SBAB är mot den bakgrunden, enligt min mening, mindre lämpligt. En privatisering riskerar att försvåra övriga instituts möjligheter att förstärka kapitalbasen och därmed möjligheten att förbättra allmänhetens kapitalförsörjning. Vissa villkor i SBAB:s obligationslån, varav en stor del är utgivna på utländska kapitalmarknader, påverkar möjligheterna för staten att nu privatisera bolaget. Om en ändring av ägarförhållandena blir aktuell i framtiden får detta inte medföra någon försämring för innehavarna av redan utgivna obligationer. Jag vill också erinra om att bolaget på uppdrag av staten förvaltar ett antal statslån för bostadsändamål. Även denna fråga påverkar en privatisering av bolaget. Frågan om den framtida förvaltningen av den anslagsfinansierade lånestocken m.m. prövas för närvarande inom regeringskansliet. En privatisering av SBAB är således för närvarande varken aktuell eller önskvärd. På längre sikt är dock en utförsäljning av bolaget på intet sätt utesluten. En förutsättning för en privatisering är att de frågor som jag berört får en för bolaget och dess fordringsägare lämplig lösning och att privatiseringen är affärsmässigt fördelaktig för staten.

Fru talman! Vad man menar med på längre sikt kan antagligen växla. För egen del menar jag nog ett ganska stort antal år i det här fallet.

Fru talman! Tack för svaret. Det visar på inkonsekvenser i dagens politiska diskussion om pensionsåldern. Jag tycker mig ha hört att finansministern har pläderat för en höjning av pensionsåldern. Vi är väl bägge positiva till en rörlig pensionsålder. Man kan kanske tycka att det är inopportunt att jag tar upp den här frågan i dagens arbetsmarknadsläge, men det är just i dag vi bör diskutera den. Efter en lågkonjunktur kommer en högkonjunktur. Vi måste uppmuntra folk att arbeta längre. Vi har för låg pensionsålder. Vi kommer att slå i taket så fort vi kommer upp i en högkonjunktur igen. Det finns många människor som vill stanna kvar på arbetet. Jag har blivit nerringd av lärare som har varit mycket olyckliga över kommunernas 65 årsregel. Många har också ringt och sagt att vi verkligen inte skall ha 67 år som pensionsålder. Folk vill alltså ha frihet här. Jag hade hoppats att jag skulle få ett frihetligt svar. Den andra punkten jag vill trycka på gäller strukturomställning. Den går faktiskt enklast om de unga går till de nya, expansiva, dynamiska områdena, medan de äldre stannar kvar i de mogna, krympande branscherna. Det var så vi gjorde inom jordbruket och handeln på 50 och 60 talen. Nog var det fråga om en strukturrationalisering den gången. Nu är det kommunernas och den offentliga sektorns tur. Det är därför som jag tycker att det är fel att de är så benhårda med denna regel. Det är delikat, det medger jag, att klampa in på avtalsområdet. Regeringen har ett samarbetsorgan, Oasen, där jag tycker att finansministerns medhjälpare -- det är väl en statssekreterare -- borde ta upp den här frågan och i alla fall försöka ändra attityderna. Jag hoppas att jag får ett positivt svar på det.
Fru talman! Då kan jag glädja Margit Gennser med att upprepa det jag har sagt många gånger tidigare, nämligen att jag är mycket positiv till att ha en rörlig pensionsålder. Det är någonting som vi i Folkpartiet liberalerna har verkat för under många år. Den här förändringen i lagen om anställningsskydd som genomfördes från den 1 januari 1991 beslutades ju också i betydande enighet i riksdagen. Skälet till att den gjordes dispositiv var att det fanns betydande anledning att ta hänsyn till att förhållandena är olika på olika arbetsplatser. När man genomför förändringar kan det finnas skäl att gå försiktigt fram. Nu har den här regeln bara gällt sedan 1991, dvs. något mindre än ett och ett halvt år. Det har också varit ett mycket bekymmersamt arbetsmarknadsläge under den perioden. Jag kan mycket väl tänka mig att det finns anledning att se över detta så småningom, men som det ursprungliga svaret beskrev, är jag inte beredd att göra detta nu. När det gäller den allmänna inställningen till pensionsåldern är det just möjligheten till en rörlig pensionsålder där enskilda människor själva får avgöra vad som är lämpligt och vad som känns viktigt och riktigt för dem, snarare än att ensidigt höja eller sänka den, som är viktig. Där har ett viktigt steg tagits genom förändringen i lagen om anställningsskydd, och dessutom genom den förändring av procentsatsen för förändringar i fråga om uttag av folkpension som gjordes. Där blev det något mindre ofördelaktigt att vänta med uttag till 66--67 års ålder. Det finns anledning att gå vidare med ett sådant arbete.

Fru talman! Jag tror inte att vi kommer att röra oss mot en allt lägre pensionsålder, utan sannolikheten talar mycket mera för att vi rör oss mot en högre genomsnittlig faktisk pensionsålder. Den är ju i år ungefär 62 år, om jag inte är alldeles felunderrättad. En möjlighet att få den något litet högre, till en faktisk pensionsålder som närmare anknyter till den formella, är ju regeringens förslag att avskaffa delpensionen. Detta har rimligen ett samband med intresset att gå i pension över huvud taget. Jag är fullt beredd att diskutera andra förändringar som också innebär större möjligheter för individer att kvarstå i arbete efter uppnådda 65 år.

Fru talman! Får jag vara så förmäten att ge finansministern ett råd? Diskutera ändå med er representant i Oasen, så att vi får en liberalare och litet mer anpassad hantering av den rörliga pensionsåldern uppåt inom statens och inte minst kommunernas och landstingens verksamhet. Det var ju det det handlade om. Tyvärr är de vackra orden om flexibilitet i avtalen inte lika vackra när man kommer ut i verkligheten. Jag tror därför att man borde försöka bedriva en viss attitydpåverkande verksamhet, och Oasen är ett alldeles utmärkt organ för det.

Fru talman! Min nästa fråga är: Hur ser regeringen på fastighetsskatten över huvud taget? Det vi talar om nu är ju skatten på s.k. kommersiella fastigheter. Vad kommer att ske i övrigt? Kommer den skatten rent av att höjas?

Fru talman! Eftersom skatteministern inte riktigt hann ända fram vill jag fråga: Vad kommer att hända med fastighetsskatten för övriga fastigheter, fastigheter som folk bor i, exempelvis villor? Vad kommer att hända med den fastighetsskatten? Kommer den rent av att höjas?

Fru talman! Jag menar att vi skall stå fast vid vad vi skrev i vår trepartimotion till 1985/86 års riksmöte. Det åberopades emellertid att det skulle bli för komplicerat att göra om företagsdeklarationerna för år 1984. Jag tycker emellertid inte att det var något särskilt starkt argument. Om det begåtts en orättvisa kan man inte gärna avstå från att rätta till det hela genom att åberopa att det blir för komplicerat. Låt mig påminna om att EG-domstolen har ådömt danska staten att till de danska företagen betala tillbaka 52 miljarder, som man tagit ut genom en liknande vinstdelningsskatt eller löntagarfondsskatt. Den danska staten kan inte låta bli att fullgöra denna återbetalning under åberopande av att det blir alldeles för komplicerat.

Fru talman! Det Bo Lundgren nyss sade är alldeles riktigt. Jag kan tillägga att vi protesterade mot att företagen gav upp kravet på att vinstdelningsskatten skulle återbetalas. Nu bakades den in i den allmänna företagsbeskattningen. Man kan börja med att låta den sista inbetalningen återgå. Den skall ske senast i dag -- om man vill ta en straffavgift kan man betala senare. Det kan knappast vara något problem med att låta den inbetalningen återgå till företagen. Jag återkommer gärna till rättvisekravet. Det är något av häleri att vi tar pengar från företagen på ett konstitutionellt diskutabelt sätt och sedan inte vill betala tillbaka pengarna med motiveringen att det blir för komplicerat. I stället delar vi ut pengarna till människor som inte har ett skvatt med dem att göra.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men jag tror inte att statsrådet har frågan riktigt klar för sig. Svaret innehåller i och för sig ingenting nytt. När det gäller tågtrafiken i Bergslagen är det staten som upphandlar den här som man kallar för den olönsamma tågtrafiken för ca 25 milj.kr. om året. Ett tag hade också staten planer på att lägga ner tågtrafiken. Då var det särskilt sträckan Örebro-- juni 1993. Många av tågen går på tider som inte passar människor, och många tåg är från 50-talet och håller alltså inte den standard som man i dag har rätt att kräva. Vi som är från de berörda kommunerna och länen vill att de 25 milj.kr. som man i dag betalar för den olönsamma tågtrafiken i stället skall satsas på nya moderna tåg, på X 12-tågen. Också trafikutskottet har uttalat sig mycket positivt för ett långsiktigt avtal som också vi vill ha. Jag kan inte tänka mig att man motsätter sig det förslaget. Västmanland, Dalarna och Gävleborg, har också förhandlat sig fram till en principuppgörelse med SJ Bergslagen. SJ vill nu att man skall kunna göra beställningar av X 12-tågen. Medlen finns ju, så jag kan inte se att man skall behöva vänta till 1993. Dessutom kan man med dessa beställningar i de arbetslöshetstider som råder rädda 175 jobb i

Fru talman! Också jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret. Det innehöll vissa hoppingivande besked. Goda kommunikationer är en förutsättning för industrilokalisering och skapande av arbetstillfällen. Regering och riksdag kan göra stora insatser genom att medverka till en förbättring av kommunikationerna. Bergslagen har varit och är en utsatt region. Men, som Maud Björnemalm tidigare nämnde, arbetas det i Bergslagen intensivt på att vända den negativa utvecklingen. Kommunerna i Bergslagen har arbetat fram ett förslag till framtida tågtrafik, vilket kommer att bidra till en positiv utveckling av hela området. Men förslaget kan inte genomföras om inte dagens upphandlingsregler ändras. För närvarande sker upphandlingen från statens sida för ett år i taget. Med längre upphandlingsperioder skulle det bli möjligt att utveckla tågtrafiken. Det är tydligen sådana tankegångar som regeringen har. Då skulle tågtrafiken få en helt annan och mer positiv utveckling. Det skulle kunna ske en långsiktig planering. Med en statlig utvecklingsinsats i inledningsskedet skulle regionen på sikt kunna ta över det ekonomiska ansvaret för tågtrafiken. När kan det första mångåriga avtalet slutas, kommunikationsministern? Hur snabbt kan järnvägsfordon beställas?

Fru talman! Maud Björnemalm påpekar att för att rädda sysselsättningen vid det aktuella företaget måste vissa order läggas ut före en viss tidpunkt. Detta gäller i dag ett antal företag inom svenskt näringsliv. I det här fallet finns ett företag i Sverige som heter statens järnvägar. Det är ett affärsdrivande verk, som har möjlighet att lägga ut beställningar på rullande materiel utan att höra vare sig regering eller riksdag. Däremot kan dessa frågor inte föranleda regeringen att ta några initiativ, eftersom det inte finns något riksdagsbeslut som sanktionerar något sådant. Om jag gick med på dessa förslag skulle jag hamna inför konstitutionsutskottet. Det är kommittén, inte regeringen, som först skall avgöra om trafiken är intressant. Det är också en del av de spelregler vi har att följa. Jag tror ändå, fru talman, att det finns goda förutsättningar för att trafiken i Bergslagen skall utvecklas och få ny rullande materiel inom en nära framtid.

Fru talman! Jag vill inte, och det vill säkert inte någon annan heller, att kommunikationsministern skall hamna inför konstitutionsutskottet. När vi i riksdagen har handlagt denna fråga, så snabbt som vi kan, förväntar jag mig att kommunikationsministern tar itu med frågan med stort allvar och stor snabbhet.

Fru talman! Tågen är faktiskt viktiga för Bergslagen, Mats Odell. Tågen är viktiga för att vi skall kunna utveckla regionen, skapa ett näringsliv som fungerar, få människor att flytta till Bergslagen, få dem som redan bor där att bo kvar och de företag som redan finns där att utvecklas. Kommuner, länstrafik och länsstyrelser har arbetat med dessa idéer om den framtida tågtrafiken i Bergslagen för att finna en bra och vettig lösning, och jag tycker att vi har lyckats med det.

Fru talman! Peter Kling har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd så att alkohollagstiftningen blir anpassad till en modern demokrati som Som svar på Peter Klings fråga vill jag nämna att den av regeringen tillsatta alkoholpolitiska kommissionen har möjlighet att inom ramen för sina direktiv utreda och föreslå förändringar i den alkoholpolitiska lagstiftningen, t.ex. om den finner att vissa bestämmelser kan förenklas eller helt utmönstras för att de inte längre fyller någon alkoholpolitisk funktion. Peter Kling, som ingår i kommissionen, har själv möjlighet att ta upp sådana frågeställningar till diskussion inom kommissionen.

Fru talman! Jag har redan svarat på den frågan. Jag vill bara notera att en polisanmälan inte säger någonting alls om lagstiftningen. Men, som sagt, Peter Kling har möjlighet att ta upp detta i den alkoholpolitiska kommissionen, som bl.a. har i uppdrag att bedöma om det finns regler som är onödiga i svensk alkohollagstiftning.

Enligt uppgift i massmedia innebär ett av de förslag till vårdnadsbidrag, som regeringen nu diskuterar, att vårdnadsbidraget skall finansieras genom drastiska försämringar av föräldraförsäkringen. Tidigare har uppgifter förekommit att resurser skall tas från barnomsorgen för att finansiera ett eventuellt vårdnadsbidrag. Dessa återkommande uppgifter skapar oro bland människor. Hur ser de olika alternativ till finansiering av ett eventuellt vårdnadsbidrag ut som regeringen nu diskuterar?

Herr talman! Även jag vill tacka för svaret, om än det var kort och knapphändigt. Det är en litet konstig debattordning, eftersom vi är tre som frågar nästan samma sak. Men det visar också på den vikt vi socialdemokrater fäster vid denna fråga och den upprördhet vi socialdemokratiska kvinnor känner inför detta. Själv hörde jag detta på Ekot och blev mycket arg och upprörd. Det var kanske inte därför att ett förslag om vårdnadsbidrg kom, för det var ju väntat. Det var aviserat i regeringsförklaringen. Det var i stället därför att det kom på detta vis, att det skulle finansieras så, att de förvärvsarbetande skulle straffas och betala med sänkt ersättning för att hemarbetande skulle kunna få det som ni i regeringsförklaringen hade lovat dem. I övrigt håller jag med om att det är mycket märkligt att Folkpartiet, som vi ändå har känt står på samma bas när det gäller jämställdhet och familjepolitik, kan ställa upp på ett sådant här. Men det är gjort. Min första reaktion gällde alltså finansieringen. Det minsta man kan begära är att ni hittar pengarna någon annanstans och inte bestraffar de förvärvsarbetande. Det andra jag reagerade på var den låga ersättningen.

Herr talman! Nej, jag kan inte garantera att föräldraförsäkringen inte berörs. Vi har inte hur mycket pengar som helst, och det är ett starkt önskemål att införa ett vårdnadsbidrag. Då måste man naturligtvis också vara beredd att pröva en sådan sak som ersättningsnivån i föräldraförsäkringen. Jag tycker i och för sig inte att det är en helt orimlig tanke att man skulle sänka den något. Men det innebär inte att det ännu är ett regeringsförslag. Det är ett av flera alternativ som vi diskuterar. Anita Johansson tog upp frågan om barnomsorgen och huruvida jag anser att den lönar sig på det sätt som jag uttryckte i valrörelsen. Svaret på den frågan är ja. Barnomsorgen är samhällsekonomiskt lönsam. Den är dessutom lönsam för de offentliga finanserna sammantaget. Däremot blir det speciella problem med det nya skatteutjämningssystemet, som jag skall återkomma till i ett senare frågesvar. Margareta Winberg reagerade mot den låga ersättningsnivån. Det är klart att det alltid finns en spänning mellan ersättningsnivån i ett vårdnadsbidrag och önskan att det skall löna sig att förvärvsarbeta också för småbarnsmammor. Det sätter en gräns för hur hög ersättningsnivån kan vara. Men den gränsen är naturligtvis inte just 850 kr. i månaden. Den gränsen ligger högre. Däremot finns det inte hur mycket pengar som helst, och det sätter en gräns för hur högt detta bidrag i ett inledningsskede kan bli. Vi får väl se hur mycket pengar vi kan skaka fram och hur detta förslag konkret kan utformas. Det återstår åtskilliga månader innan vi är klara. Jag hoppas, som jag sade i mitt frågesvar, att komma tillbaka till riksdagen i höst med ett förslag på denna punkt. Vi kommer då också, beroende på hur finansieringen och bidraget utformas, att se på de effekter det kan ha för jämställdheten och se om det behövs några kompletterande åtgärder till de förslag som kan ligga inom ramen för vårdnadsbidraget och dess finansiering. Till sist vill jag ändå konstatera att det inte är en total enighet inom socialdemokratin om att tanken på att ge något ekonomiskt bidrag till dem som stannar hemma hos barnen inte kan prövas. Jag vet att partisekreterare Mona Sahlin har sagt att hon tycker att detta är en idé som man ändå bör fundera på framöver. Nog tycker jag att det finns skäl att diskutera den.

Herr talman! Förslaget till vårdnadsbidrag som diskuteras i den borgerliga arbetsgruppen är inget realistiskt alternativ till förvärvsarbete och en bra barnomsorg. Att försämra föräldraförsäkringen tycker jag är ett hån mot oss kvinnor. Ett eventuellt vårdnadsbidrag kommer att användas av den som har den lägsta inkomsten, och tyvärr är det i det allra flesta fall vi kvinnor som har den. Ingen karl kommer, Bengt Westerberg, att ställa upp och förlora sin inkomst för 825 kr. i månaden. Det är detsamma som sju till åtta blöjpaket. Det måsta vara inkomstbortfallsprincipen som är det enda rätta ersättningssystemet. Det ställer alla upp på, både män och kvinnor. Att införa ett vårdnadsbidrag, hur rimmar det med Folkpartiet liberalernas jämställdhetssträvanden? För mig går det här inte riktigt ihop. Jag hade hoppats på ett verkligt bra och positivt svar från Bengt Westerberg, inte för min egen skull utan för alla småbarnföräldrars skull i det här landet.

Herr talman! Vi socialdemokrater menar att kvinnor inte är någon konjunkturregulator. Det händer lätt, vid lågkonjunktur och arbetslöshet, att många kvinnor kanske säger att 800 kr. är bättre än ingenting. Kvinnor har rätt till ekonomisk självständighet, precis som männen. Det trodde jag att Folkpartiet liberalerna också ställde upp på. Barnen är vår framtid, Bengt Westerberg. En sammanhållen barnomsorg som är tillgänglig för alla barn på lika villkor är bäst för alla barn. Det bästa vore om socialministern, folkpartisten Bengt Westerberg, såg till att förslaget om vårdnadsbidrag kastades i papperskorgen.

Herr talman! Jag tycker att det är fel att trixa med ord. Bengt Westerberg säger: Vi offrar ingenting. Självfallet är det ett offer att mista tre månader. Det är klart ett offer det handlar om att från i dag 60 kr. 1 800 kr. i månaden, gå ned till 800 kr. i månaden. Det är också ett offer att sänka ersättningen från 90 % till 80 %. Det är litet falskt att karakterisera det på det sätt som har gjorts. Hur vi ser på det har Birgitta Dahl redovisat. Vi i vårt parti är fullständigt överens. Vårdnadsbidrag ligger inte i tiden. Det är inte ett inslag i en modern familjepolitik. Det håller vi fast vid.

Herr talman! My Persson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta med anledning av socialstyrelsens nyligen avlämnade rapport För ett år sedan fick socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga och beskriva förekomsten av våld mot äldre i hemmet. Våld och utnyttjande av äldre är ett starkt skuld och tabubelagt område, och det är mycket svårt att få kunskap om de våldshandlingar och övergrepp som sker inom hemmets väggar. Socialstyrelsen beskriver i sin rapport att bakomliggande faktorer till våld och övergrepp är komplicerade och att forskare inte är eniga om vilka de mest framträdande riskfaktorerna är. Övergreppen torde många gånger hänga samman med familjeproblem eller en svår social situation i form av missbruk, psykisk sjukdom, osv. Vi vet genom internationell forskning och genom det arbete som socialstyrelsen nu utfört att våld och övergrepp mot äldre förekommer, ofta dolt för omvärlden och svårt att kvantifiera. Det är väl känt att anhörigomsorgen står för en omfattande andel av det totala vårdarbete som ges äldre och handikappade. Det är oerhört viktigt att kommunerna uppmärksammar dessa stora insatser, behovet av stöd och avlastning och den risk för övergrepp som kan bli följden då ett tungt vårdansvar känns övermäktigt. Jag har för avsikt att i nära samråd med socialstyrelsen överväga vilka åtgärder som kan vara motiverade med anledning av socialstyrelsens rapport.
Herr talman! Först vill jag tacka socialministern för svaret. Jag tycker att det här är ett väldigt stort och allvarligt problem, och det är därför jag har velat peka på det. Det är mycket större än vad vi anar. Enligt utredningen tenderar dessa övergrepp att öka. Jag tror därför att det är väldigt viktigt med information. Jag ser detta att vi i denna kammare samtalar om dessa frågor som en viktig del i informationsflödet. Socialministern säger att han ämnar i nära samråd med socialstyrelsen överväga åtgärder. Min första fråga till socialministern blir: Kan det tänkas att man i samarbete med socialstyrelsen försöker åstadkomma en bred information till allmänheten, där man talar om att det här är någonting som existerar och någonting som vi alla måste hjälpas åt, lägga oss i, bry oss om och försöka upptäcka. Får jag sedan beröra de anhörigas roll. Många av dessa övergrepp utförs av anhöriga. Vi vet att 80 % av all äldreomsorg i dag sköts av anhöriga. Vi vet också att de anhöriga som begår dessa övergrepp ofta är missbrukare och har problem, men vi vet också att en stor del av dessa anhöriga är människor som själva är gamla och som vårdar gamla människor, kanske dementa, och som därför har ett otroligt tungt vårdarbete. Jag skulle vilja upprepa det krav som jag ställt tidigare i denna kammare, nämligen att den person som är misstänkt att ha en demenssjukdom skall få detta utrett och klarlagt. Om den anhöriga får vetskap om att det är en demenssjukdom som den kära lider av, är det kanske lättare att hantera problemet. Det kan också vara så att det för samhället då blir lättare att fånga in den anhöriga i en anhöriggrupp och ge kunskap. Då blir min fråga till Bengt Westerberg: Kan regeringen tänka sig att medverka till att vi får ytterligare möjligheter till utredning om misstänkta demensfall?
Herr talman! Det är en delvis annan fråga som My Persson tar upp. Men det är klart att vi på olika sätt skall verka för att misstänkta demensfall utreds. Det är oerhört viktigt både för att kunna ställa rätt diagnos och kunna ge rätt behandling till dessa personer och naturligtvis för att kunna ge anhöriga riktig information om vad det är fråga om och vad som kan väntas av en person som lider av sjukdomen. Den utredning som socialstyrelsen har gjort pekar ju egentligen på en rad andra problem, som My Persson också var inne på, nämligen i första hand problem med personer som är missbrukare och på grund av sitt missbruk begår våldsgärningar och personer som är så hårt belastade, att de kanske i trötthet och av irritation begår våldsgärningar mot sina nära och kära. Det är inte så att de kommunala organen, som i första hand kommer i kontakt med sådant, förhåller sig passiva när de upptäcker detta. I de allra flesta av de fall som socialstyrelsen rapporter har åtgärder vidtagits. Man har omplacerat personer, och man har gått in med stöd och avlastning för anhörigvårdare. Det är inte ett problem som man har upptäckt nu och som man först nu börjar bearbeta, utan det har bearbetats tidigare. Men det finns skäl att fundera på detta. Socialstyrelsen har i sin rapport framlagt en del förslag som handlar om information, anhörigstöd, krisgrupper för de äldre, jourplatser osv. Det finns skäl att diskutera och fundera vidare på vilka dessa åtgärder som är lämpliga att vidta. Mitt besked till My Persson är att jag kommer att i samråd med socialstyrelsen överväga dessa frågor i fortsättningen.
Herr talman! Jag skulle vilja gå litet grand in på personalsituationen. Det talas i rapporten om att personalen måste få bättre utbildning för att upptäcka den här typen av misshandel, för den är svår att upptäcka. Det talas också om informationsplikt. Det finns en lagstiftning i USA. Jag är gud bevars inte för lagstiftning i fråga om vare sig äldre eller yngre, men jag undrar om socialministern kan tänka sig att vi skulle kunna ha någon form av informationsplikt -- för en sådan har vi inte i dag -- eller en skyldighet för dem som arbetar med gamla att på något sätt vidarebefordra det om de starkt misstänker misshandel eller rent av känner till det, för att man skall kunna vidta åtgärder. Detta sker alltså inte alltid i dag.

Herr talman! Får jag bara påpeka att de fall som tas upp här är otroligt få. Det finns väldigt många dolda fall. Det är kanske dem jag litet mera funderade på. Ytterligare en fråga: Jag undrar hur statsrådet ställer sig till det förslag som finns i rapporten, att man måhända skulle ha någon typ av kontaktperson för de äldre. De påpekas här att det kunde finnas -- ett namn som kanske inte låter så väldigt adekvat i sammanhanget -- en brottsofferkonsulent. Vi har en sådan i landet, i Karlstad. Den personen har intervjuats -- han lyder under polismyndigheten -- och han har sagt att det är ett otroligt stort mörkertal vad gäller misshandel av äldre i hemmet. Han har sagt att det här är ett jättelikt problem. Är det kanske så att brottsofferkonsulenter -- vilket märkligt ord! är någonting som vi skulle sträva efter att ha på flera platser och att det skulle kunna hjälpa oss i kampen mot misshandel mot äldre i hemmet?

Herr talman! Nej, det är alldeles riktigt att socialtjänstlagen inte har den skärpa som behövs, och det är därför som vi talar om att ytterligare skärpa socialtjänstlagen. Påståendet att kommunerna slaktar barnomsorg är inte korrekt. Jag har fått frågor tidigare av andra kolleger i riksdagen om detta, vilket gett mig anledning att kontrollera saken hos både Kommunförbundet och Lärarförbundet. De förnekar bestämt att någon sådan slakt pågår. Det har förekommit att man har lagt ner barnstugor och placerat om barnen, om man har haft överkapacitet i vissa områden. Men att kalla det för slakt är att använda ett brutalare språk än vad verkligheten motiverar.

Herr talman! Jag är ledsen att behöva säga det, men nu blev det otydligare igen. Arbetsmarknadsministern började glida undan. Men låt mig hjälpa arbetsmarknadsministern på traven, så att vi kan gå vidare. Vi kan tala om vägar i stället. Får vi veta någonting om Berslagsdiagonalen på torsdag, om väg 60 Ludvika--Borlänge--Falun norröver till väg 294? Får vi veta någonting om det som arbetsmarknadsministern många gånger har talat om under sin politiska karriär, nämligen om grusvägnätet och dess betydelse som komplement till de stora vägarna i Dalarna? Får vi veta någonting om inlandsvägen Malung--Mora--Orsa-- Sveg, som skall bidra till en förstärkning av näringsmöjligheterna i Mellannorrrlands inland? Är det sådant som vi skall få veta på torsdag, för att föra diskussionen vidare och komma ifrån den här oklarheten som plötsligt dök upp igen?

Herr talman! Leif Marklund har frågat mig om jag kommer att beakta situationen i Älvsbyns kommun i den översyn av stödområdena som aviseras i budgetpropositionen. Bakgrunden till frågan är utformningen av systemet med nedsatta socialavgifter. Regeringen föreslog i årets budgetproposition en utvidgning av detta system. Kommunerna i den s.k. fyrkanten, varav Älvsbyn är en, hade redan tidigare en nedsättning med fem procentenheter. Denna nedsättning infördes på förslag av den socialdemokratiska regeringen. Riksdagen har nyligen godkänt regeringens förslag när det gäller systemet för nedsättning av socialavgifterna. Den översyn som aviserades i budgetpropositionen gäller de temporära förändringar av stödområdet som regeringen kan besluta om. Denna översyn gäller inte nedsättningen av socialavgifterna.

Herr talman! När det gäller det förslag som regeringen kommer att ta ställning till före sommaruppehållet om inplacering i tillfälliga stödområden, kan jag enbart medverka till att flytta en kommun som står helt utanför till stödområde 2 eller 1, eller till att flytta en kommun som är med i stödområde 2 till ett högre stödområde. Däremot är det fastlagt av riksdagen vilka näringar och vilka områden som skall medges nedsatta socialavgifter. Det kan inte göras tillfälligt, utan det måste riksdagen besluta om. Leif Marklund kan nog påminna sig att den socialdemokratiska riksdagsgruppen gick över huvud taget emot att ytterligare näringar och områden skulle få nedsatta socialavgifter. Därför är jag litet förvånad över att Leif Marklund känner en sådan besvikelse.

Herr talman! När det gäller en näringspolitisk syn på Älvsbyn står det helt klart beträffande Piteå, Boden och Luleå att företagen kommer att stanna vid kusten och inte förläggas till Älvsbyn om det inte finns fördelar med Älvsbyn. Dessa fördelar hade funnits om arbetsmarknadsministern hade haft samma syn på Älvsbyn såsom minister som han hade i oppositionsställning. Kommer arbetsmarknadsministern att arbeta för

Herr talman! Nu har vi, herr arbetsmarknadsminister, en annan regering som har ansvar, och vi har en annan tid. Frågorna måste därför hanteras utifrån nuet och inte utifrån vad som har varit. Arbetsmarknadsministern sade först att det inte finns möjligheter att upphöja en kommun som redan är inplacerad i ett stödområde till ett annat stödområde.

Herr talman! Håkan Holmberg har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skapa klarhet kring hanteringen av det svenska stödet till moderniseringen av Polens skogsindustri. Polen i moderniseringen av skogsindustrin togs av den förra regeringen. Denna tidigare handläggning är föremål för två anmälningar till konstitutionsutskottet, och jag kommer inte att gå in närmare på bakgrundshistorien i mitt svar i dag. Då NLK-Celpaps konkurs och pressuppgifter om oklara fakturor skapat oro har jag begärt och fått en detaljerad och tillfredsställande redovisning från Det är viktigt att notera att stödinsatsen bestått och består av två olika delar. Den ena är själva studien av skogsindustrins struktur och utvecklingsmöjligheter. Denna är inne i sin andra fas och skulle fullföljas av NLK-Celpap. Den andra delen bestod av att Björn Wahlström i anslutning till studien, enligt ett separat kontrakt med det polska industriministeriet, skulle biträda med strategisk rådgivning kring prioriteringar, finansieringsmöjligheter etc. Rådgivningen skulle finansieras av BITS. Den senare uppgiften har fullföljts och redovisats av Wahlström. Som bekant är detta uppdrag föremål för särskild utredning, och jag vill inte föregripa denna. BITS anlitade för sin del en särskild konsult för att följa såväl denna som NLK-Celpaps arbete i samband med att fas 2 av projektet inleddes. BITS har även anlitat en särskild revisor för oberoende granskning. Det kan noteras att Wahlström åtagit sig att återbetala en del av de fakturerade konstnaderna och att inte ta ut något arvode. Jag har funnit åtgärderna som BITS vidtagit på denna punkt tillfredsställande. Beträffande den andra delen av stödet som berörts av konkursen har det självfallet varit angeläget att säkerställa att nedlagt arbete inte går förlorat. Såvitt jag har kunnat utröna har studien som NKL Celpap utfört rönt stort intresse, och den polska regeringen var mycket angelägen om att företaget skulle få uppdraget att genomföra en andra fas med mer detaljerade studier av vissa anläggningar sedan den första kartläggningen redovisats. Studien har bedömts ha stor betydelse för ansträngningarna att omstrukturera den polska skogsindustrin. BITS genom sitt ombud kontakt med konkursförvaltarna. Studien är i ett slutskede, men skriftlig avrapportering återstår till stor del att göra. NLK-Celpap, har nu åtagit sig att slutföra studien. Det ökar kostnaden för insatsen med 600 000 kr. i förhållande till det ursprungliga kontraktet för den andra fasen som var på 22 milj.kr. Också på denna punkt finner jag att åtgärderna som BITS vidtagit är tillfredsställande. Då Håkan Holmberg, som framställt frågan, anmält att han var förhindrad att närvara vid sammanträdet, medgav andre vice talmannen att

Herr talman! Karl-Göran Biörsmark och jag är lika måna om, det är jag helt övertygad om, att biståndspengarna skall användas så effektivt som möjligt. Vidare håller jag med om att det är viktigt att det finns en konstruktiv och positiv kritik av vårt bistånd. Fel begås, och fel kommer att begås. Men vi skall göra vårt yttersta för att felen skall bli så få och så små som möjligt. Jag ställer samma fråga som Karl-Göran Biörsmark: Varför skedde inte upphandlingen i konkurrens? Det får konstitutionsutskottet utröna och försöka få fram svar på. Jag kan emellertid försäkra herr Biörsmark att det inte är en tingens ordning som är acceptabel. Vi vill inte ha en situation där konkurrens inte råder och där man springer från det lägsta anbudet. Det lär vara så, att Scandiakonsult, som nämndes här av Karl-Göran Biörsmark, är bra när det gäller stålindustrin. Men man har knappast någon större erfarenhet av skogsindustrin. Det har sagts mig att något formellt anbud icke lär ha funnits. Likväl sätter också jag frågetecken för detta med att man inte infordrade ett flertal anbud som kunde ställas mot varandra. Enligt vad som har sagts hade BITS inte den möjligheten. Konstitutionsutskottet får vidimera det ena eller det andra.
Herr talman! Både biståndsministern och jag ställer här frågor som så småningom kommer att bli besvarade. Jag skall inte förlänga den här debatten mera. Vi får väl vänta på de utredningar och klargöranden som så småningom kommer. Det är bara en liten sak i biståndsministerns svar som jag skulle vilja kommentera. I det skriftliga svaret står det: ''BITS har även anlitat en särskild revisor för oberoende granskning.'' Sker sådant rutinmässigt, eller har man annars en beroende granskning? Och finns det andra typer av granskning, eller är det som nämns här en speciell åtgärd i det här fallet?
Herr talman! Av den gedigna redovisning att döma som jag har fått av BITS angående det här projektet ville man, just för att upphandlingen blev som den blev, ha en särskild kontroll. Därför använde man sig av en oberoende revisor.

Herr talman! Margareta Viklund har frågat mig om regeringen tänker fördöma de brott mot de mänskliga rättigheterna som begås i Kashmir och om regeringen tänker vidta åtgärder som stöder kashmiriernas krav på självbestämmande enligt Kashmir har alltsedan Indien och Pakistan blev självständiga stater 1947 utgjort en svår konflikthärd, som bl.a. lett till två krig mellan de båda grannländerna. Bakgrunden är i korthet följande. Vid delningen av brittiska Indien fördes områden med muslimsk befolkningsmajoritet till Furstedömena var dock undantag. Där skulle fursten själv avgöra nationstillhörighet. Befolkningsmajoriteten i Kashmir är muslimer, men den dåvarande maharadjan var hindu. Efter lång tvekan valde han att ansluta sitt furstedöme till I samband med de svåra oroligheter som uppstod med anledning av delningen av brittiska Indien bad maharadjan att den indiska regeringen skulle ingripa militärt för att driva bort de beväpnade muslimska grupper som trängt in på pakistanska sidan. Sedan frågan hänskjutits till Förenta nationernas säkerhetsråd kunde striderna avbrytas vid årsskiftet 1948/1949. Säkerhetsrådet föreslog att områdets slutliga tillhörighet skulle avgöras genom en folkomröstning. Det är en metod som även den svenska regeringen förordar. Enligt pakistansk åsikt är Indien också förpliktat att medverka till en sådan. Men Indien anser att anslutningen är giltig även utan en folkomröstning. Med hänvisning till Simlaavtalet 1972 hävdar man att Kashmirproblemet måste lösas bilateralt mellan Parterna har alltså skilda ståndpunkter i vissa väsentliga frågor av rättslig natur. Alla ansträngningar för att få båda parter att acceptera att frågan prövas rättsligt, t.ex. genom inhämtande av ett rådgivande yttrande från Internationella domstolen i Haag, har emellertid hittills varit fruktlösa. Jag vill för ordningens skull påpeka att FN resolutionerna från 1948 och 1949 just gäller en folkomröstning i frågan om huruvida området skall tillhöra Pakistan eller Indien. Någon annan form av lösning -- exempelvis självbestämmande -- förutses inte i resolutionerna. Till följd av denna olösta konflikt har allvarliga oroligheter varit legio i framför allt den del av Kashmir som kontrolleras av Indien. Härvid har tiotusentals människor dödats eller skadats. Väpnade sammanstötningar fortsätter, och nya offer krävs varje dag. Bakgrunden till oron i Kashmir utgörs inte bara av de religiösa utan också av de ekonoiska, sociala och politiska förhållandena. Långsam ekonomisk utveckling, fattigdom och arbetslöshet, inte minst bland ungdomen, är faktorer som anses ha bidragit till den grogrund för missnöje som finns i Kashmir. Oroligheterna har bemötts med maktmedel av framför allt den indiska armén, som i Kashmir utgörs av personal från andra delar av Indien. Situationen för de mänskliga rättigheterna inger således den djupaste oro. När jag besökte Indien i mitten av februari i år hade jag tillfälle att till dåvarande utrikesminister Solanki framföra den svenska regeringens oro över situationen i Kashmir. Jag underströk också att alla stater måste respektera de grundläggande, internationellt godtagna normerna om mänskliga rättigheter. Till sist vill jag nämna att några av mina medarbetare kommer att besöka Kashmir på torsdag denna vecka. Därvid får de möjlighet att på plats skaffa sig en uppfattning om det aktuella läget.

Herr talman! Margareta Viklund och jag är rörande överens om att den situation som råder i Kashmir är, milt uttryckt, mycket dyster. Även om det har varit ganska tyst ganska länge -- som Margareta Viklund sade, och kanske är det rätt -- innebär det inte att vi inte utan oro åsett den faktiska situationen. Kvar står emellertid det faktum att vi inte ser någon lösning. Jag tror att situationen är densamma för de länder som finns med i Säkerhetsrådet och för FN medlemmarna. Man vet inte hur man skall hantera det här problemet. Ibland verkar det faktiskt finnas vissa konflikter som det inte går att få en lösning på. På något sätt måste de få mogna ut. Det är min personliga uppfattning att Kashmirproblemet är just en sådan konflikt.
Herr talman! Jag tycker att det är fruktansvärt om en fråga som den om Kashmir skall behöva mogna ut. Hela Kashmirdalen har ju förvandlats till ett blodigt slagfält. Så är det i dag. I det pågående gerillakriget står de indiska trupperna inte bara mot frihetskämpar utan också mot en hel befolkning. Ögonvittnen har berättat att man kan se torterade lik flyta på floden, hus brännas ner och civilpersoner fängslas utan rättegång. Dessutom får man inte begrava sina döda i fred. Hela gäng våldtar kvinnor, och barn skjuts i den familj som misstänks härbärgera en terrorist. Situationen är således kaotisk. Omkring 10 000 kashmirier har dödats, som biståndsministern sade. Vidare är det kanske 10 000 som sitter i fängelse. Det är väldigt svårt att få tillstånd att komma in i landet. Därför är det bra om några människor tillåts komma till landet för att se hur det är där. Det är viktigt att den här frågan lyfts upp på dagordningen. Det handlar ju också om mänskliga rättigheter.

Herr talman! Men folket har begärt detta och väntar på att löftet skall infrias.
Herr talman! Jag har verkligen inget emot att det blir en folkomröstning. Men jag är inte säker på att den löser problemen.

Herr talman! Jag har inte haft tillfälle att läsa direktiven till utredningen. Det skulle vara intressant att få höra statsrådet ange efter vilken linje utredningen i just det här fallet skulle kunna tänkas arbeta. Det är synd att statsrådet avvisar tanken att helt enkelt införa ett försäljningsförbud på ett markområde som är förgiftat på det sätt som det är fråga om i det här fallet. Jag skall i och för sig inte avkräva statsrådet någon uppfattning om just denna markaffär. Men i köpehandlingarna har säljaren friskrivit sig, även om han har åtagit sig i tiden ett visst ansvar. Statsrådet säger i frågesvaret att det inte går att friskriva sig. Där finns uppenbarligen litet olika meningar. Vore detta inte skäl att överväga ett direkt försäljningsförbud, eller att den som får koncession för miljöstörande verksamhet också får avsätta pengar -- ungefär på det sätt som gäller för grustäkter -- för det återställande eller den sanering som kan bli aktuell i framtiden?

Herr talman! Jag är ingen särskild förbudsivrare. Jag konstaterar att marken i det här fallet är förorenad, men icke desto mindre såld. Sedan har säljaren ålagt ägaren att inte röra i marken, eftersom det då kan bli avsevärda problem. I det fallet tycker jag att lagstiftningen visar brister. Statsrådet har också pekat på att man i varje fall i någon mån skall undersöka om det går att få en bättre tingens ordning till stånd. Jag tror att det vore bra om det gick att införa förbud tills en sanering har skett eller att säkerhet får ställas för saneringsarbetet. Jag medger att det råder en skillnad när föroreningen har uppstått i förfluten tid eller man fått koncession för miljöstörande verksamhet med gällande lagstiftning. Där finns det kanske bättre möjligheter. Jag tycker också att man skall vara litet försiktig med tankarna om försäkringar. En försäkring fritar ägaren eller utövaren av verksamheten från ansvaret. Jag tycker att ansvaret skall läggas direkt på den som utövar verksamheten.

Herr talman! Jag vill bara helt kort repetera vad jag sade i svaret, nämligen att i anslutning till avställningen reste en teknikergrupp bestående av fem experter på oförstörande provning till Ignalina. Det är de uppgifter som jag har inhämtat. Det innebär att de i dag finns på plats och är i fullt arbete.

Herr talman! Jag får börja med att tacka civilministern för svaret och beklaga att Eva Zetterberg var tvungen att gå hem, av familjeskäl. Civilministern säger att regeringsbeslutet inte innebär en förhalning av frågan, men samtidigt säger hon att en utredning har pågått i decennier -- det har den faktiskt gjort. Då undrar jag varför frågan nu, efter en remissomgång, inte kan bli föremål för en riksdagsbehandling och ett principbeslut fattas. Det skulle göra det ännu lättare för beredningsgruppen att arbeta konstruktivt med frågan.

Herr talman! Utredningen har ju inte lagt fram några färdiga förslag, utan man har pekat på tre tänkbara modeller. De är inte statiska, utan när de behandlas i den breda remissomgången kan det mycket väl tänkas att man tar delar av dem, plockar ur dem osv. Det är alltså inte tre fastlagda modeller, utan de kommer att kunna behandlas på olika sätt.

Herr talman! Jag måste få understryka att jag inte tror att det här är att gå fram för långsamt. Jag får nämligen också propåer från andra håll om att vi har tagit för kort tid på oss i den första remissomgången. Om vi nu får kritik från båda hållen, bedömer jag att vi har hamnat någorlunda rätt, dvs. någonstans i mitten. Det är alltså viktigt att inte gå för snabbt fram.

Herr talman! Det går inte till så att civilministern går ut och säger nej till ett förslag som inte ens finns på regeringens bord. Jag menar att den rätta gången är att vi diskuterar förslaget internt i regeringen, och så går vi ut och talar om vad vi har kommit fram till. Som jag har sagt i mitt svar kommer de sociala aspekterna för min del att väga mycket tungt när vi skall behandla frågan. De sociala aspekterna väger också mycket tungt för mitt parti, och de kommer därför verkligen att finnas med när vi diskuterar ett eventuellt kasinospel med internationella regler i Sverige i framtiden. Om vi nu hypotetiskt tänker oss att kasinospel blir tillåtet i Sverige, att man tar skatt på intäkterna och att folkrörelserna sedan får del av skattepengarna, blir en fråga vilken del av skattepengarna de skall få. Det är mer en hypotetisk fråga, som vi får ordna upp om den blir aktuell.
Herr talman! Detta visar just att det innebär en stor risk att över huvud taget ge sig in på det här äventyret. Man kan alltid påstå att de pengar man använder till folkrörelserna inte är pengar från spelverksamheten. Det enda raka är då att säga klart nej till galenskapen och göra rent hus med sådana här dumma idéer. De sociala konsekvenserna av att man introducerar en sådan här spelverksamhet är ju ändå av det slaget att det blir utsatta människor som kommer i kläm och som får försöka reda sig bäst de kan. Det blir ju inte den gemene normalsvensken som drabbas, utan det blir just de utsatta människorna. Talar inte det ändå för att man över huvud taget skall säga nej till en sådan här finansieringsform?
Herr talman! Vi tillsätter utredningar därför att vi vill få frågor belysta på ett ordentligt sätt. Det finns ju många antaganden i sådana här frågor, det finns påståenden, osv. Vi tillsätter därför utredningar. I lotteriutredningens direktiv står ingenting om att man skall utreda just frågan om kasinon, men man har på eget initiativ kommit fram till att detta nog bör övervägas om man vill hitta ett sätt att få in mycket pengar till folkrörelserna. Man har sedan tittat på frågan och överlämnat en rapport. Vi måste nu få tillfälle att gå igenom rapporten och se vad utredningen egentligen har kommit fram till, vad man säger om de sociala skadeverkningarna, vad man säger om den illegala spelverksamheten, osv. Jag tycker inte att det är särskilt konstruktivt att bara gå ut och säga nej, utan jag vill verkligen läsa igenom utredningens rapport ordentligt för att se vad det handlar om och sedan diskutera frågan i regeringen och ta ställning där.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

Herr talman! Jag kan försäkra Berndt Ekholm om att solidariteten med utsatta människor är starkt företrädd i regeringen. Vi kommer därför, som jag nu har sagt flera gånger, att ta hänsyn även till de aspekterna när vi nu mycket noggrant överväger förslaget om ett eventuellt införande av kasinon med internationella regler.
Herr talman! Jag förstår meningsutbytet på det sättet att jag i regeringen har en stark sympatisör i Inger Davidson, och jag skall med förkärlek se fram emot den tid då regeringen skall övervägan den här frågan. Jag hoppas att jag slipper se en proposition i det här ämnet på riksdagens bord.

Herr talman! De globala banden knyts närmare på snart sagt varje område -- ekonomin, miljön och kulturen. De utmaningar vi möter måste världens länder möta tillsammans. Vårt levnadssätt är på väg att göra vår planet obeboelig. Över 1 miljard människor lever i djupaste armod, och deras antal växer. Kärnvapnen och krigsmakterna kan fortfarande förgöra oss. Otålighet med världens orättvisor underblåser konflikter världen över. Samtidigt har vi i dag helt nya förutsättningar att med politikens kraft bygga en hållbar global samarbetsordning. Den hårda konfrontationen från förr har fått vika för ett nytt samarbetsklimat. Resurser som bundits i överstora krigsmakter kan nu frigöras både i nord och syd och i öst och väst. Förenta nationerna kan bli den organisation som den var avsedd att bli. Detta tillfälle får inte gå oss förlorat. Vi står inför vår tids verkliga revolution. Världens nationer måste ha modet att bygga en genuint global ordning grundad på internationell lag med lika rättigheter och skyldigheter för världens länder och folk. Bara samarbetets, förståelsens och toleransens väg leder oss dit. Vi är alla därför djupt oroade över de tendenser till ökad intolerans, till inskränkt nationalism och till meningslöst våld som vi kan se, också i vår del av världen. Inte heller kan en ordning byggd på en stormakts eller på vissa stormakters dominans klara uppgifterna. För Socialdemokraterna har ett engagemang för internationellt samarbete, för internationell solidaritet, varit ledande för den utrikespolitik som vi fört under lång tid -- och, vill jag säga, i bred enighet i denna riksdag. Den politik som Sverige fört har vunnit stor respekt världen över. Det är också i den andan som Ingvar Carlsson har åtagit sig att tillsammans med Sir Shridath Ramphal leda en bred oberoende kommission om internationellt samarbete, i Brandt-, Palme och Brundtlandkommissionernas anda. Dess uppgift är just att utveckla förståelsen och att komma med konkreta förslag om hur en ny global samarbetsordning skall kunna ta form. Det globala samarbetet kommer att behöva underbyggas med alltmer resurser. Den situation som vi har haft under en lång tid -- att resurser t.o.m. gått från världens fattigare länder till de rikare -- är fullständigt ohållbar. När 80-talet inleddes gick 50 miljarder dollar per år till uländerna. Nu flödar 50 miljarder dollar ut ur uvärlden varje år. Nu behövs det betydligt mer resurser: för ett nytt internationellt miljösamarbete, för att klara utvecklingen i Östeuropa, för att säkra fred och påbörja återuppbyggnaden i krigshärjade områden, för att bekämpa flyktingskapets orsaker och för att lindra nöden bland världens flyktingar. Samtidigt har behoven för världens fattiga inte på något sätt minskat. Tvärtom har behoven, och också möjligheterna, att göra insatser bara ökat. I-ländernas låga sparande är ett allvarligt globalt problem. I ljuset av detta bör det framstå med all tydlighet hur oerhört viktigt biståndet är. För en stor del av det internationella samarbetet är biståndet den helt avgörande resurskällan. Vid sidan av handel och kommersiella lån och investeringar utgör biståndet en omistlig del av de internationella resursflödena. Biståndspolitiken är en alldeles central del av vår utrikespolitik. Den är inte bara ett mått på vårt moraliska engagemang utan också ett uttryck för vår upplysta insikt om de globala sambanden. Solidaritet handlar om gemensamt ansvarstagande. De grunder som vi sedan Tage Erlanders dagar, med Olof Palme som drivande kraft, lagt fast håller. Enprocentsmålet för biståndets volym samt huvudmålet och de fem särskilda biståndspolitiska målen för biståndets innehåll har antagits av enhälliga riksdagar. För svensk politik har målen och enigheten kring dem utgjort en oerhört viktig tillgång. I år är det 30 år sedan den första stora biståndspropositionen lades fram, proposition ''De fattigas rätt'', har vi tagit fasta på detta och återigen lyft fram våra mål. Årets riksmöte kommer att bekräfta deras giltighet. Herr talman! Nu har i denna riksdag ett parti tagit plats som gjort det till en av sina huvuduppgifter att sopa undan solidariteten och kapa biståndet. Partiet är motiverat, som jag ser det, av trångsynthet, kortsiktighet och egoism. Det är inget mindre än en skam för denna riksdag, en skam för Sverige. Det må vara ett litet och flyktigt parti. Men i den mån Sverige har en röst i världen, och i den mån denna röst har genomslag, är Ny demokrati till skada för vårt land. I dagens biståndspolitiska debatt skulle det vara befriande att höra regeringspartiernas företrädare, alltså även moderaterna, kraftfullt ta avstånd från detta partis åsikter om biståndet. I årets budgetproposition upprätthålls enprocentsmålet. Det är bra, och det betyder att Moderaterna inte vågat göra verklighet av de nedskärningskrav som man under alla år rest i riksdagen. Moderaternas dominans har i stället kommit till uttryck på annat sätt. I regeringsförklaring och utrikesdeklaration talas det om en väsentlig omläggning av biståndspolitiken till stöd för marknadsekonomi och demokrati. Men det är fattigmansversioner av dessa begrepp som gäller. Det är en inskränkt ideologi, sammanblandningar av medel och värden. Och den predikande tonen för osökt tankarna till den moderatledda regeringens ständiga tal om ''den enda vägen''. Vi behöver andra visioner. I riksdagens utrikespolitiska debatt tidigare i år uttryckte jag Socialdemokraternas vision om att bygga en världsordning --genomsyrad av en demokratisk kultur och --präglad av en strävan till allas välfärd och till en ekonomiskt och socialt hållbar utveckling, i harmoni med naturen. Här syns skiljelinjerna mellan huvudfårorna i svensk politik, mellan socialdemokratin och högern. Däremellan slits Alf Svensson och mittenpartierna, och det syns också i biståndspolitiken. Låt mig först, herr talman, ta upp den ständiga predikan om marknadsekonomins välsignelse. Det råder inget tvivel om att en bättre ekonomisk politik skulle ha behövts i många u-länder, en politik som bättre utnyttjar marknadens möjligheter och som också bättre bygger på de fattigas förmåga. Att stödja hållbara återhämtningsprogram har varit en betydelsefull beståndsdel i svenskt samarbete med många länder under 1980-talet. I den politiska debatten har emellertid behovet av marknadsekonomiska reformer ofta vulgariserats. Det är inte stora klasskillnader som driver utvecklingen. Då borde Latinamerika ha blomstrat under det gångna årtiondet. Det är inte svaga stater som är förutsättningen för tillväxt. Då borde inte Östasien ha utvecklats så dynamiskt. Nej, erfarenheterna runt om i världen visar att minskade klasskillnader, jämn fördelning av ägande och inkomster och breda skol och hälsovårdssystem gynnar produktivitet och tillväxt. Den vulgära marknadsdyrkan som den svenska högern fortfarande ägnar sig åt står långt ifrån de synsätt som vunnit allt bredare gehör i världen, både i u-länderna och i t.ex. Världsbanken. Glöm inte att marknadsekonomin har visat sig gå utmärkt att kombinera med några av världens mest avskyvärda diktaturer. Marknadsekonomin trivdes också under Pinochet och P W Botha. Om en god ekonomisk politik är en del av nyckeln till tillväxt så är tillgång till resurser en lika avgörande del för de fattiga länderna. Och här är skuldavskrivningar helt nödvändiga. Jag ställde en interpellation till Alf Svensson i denna fråga för ett tag sedan: Vad har det blivit av svensk skuldpolitik? I regeringsställning drev vi socialdemokrater skuldfrågorna hårt. Nu hör vi ingenting. Jag kommer så småningom att få svar, inte från Alf Svensson, utan från Anne Wibble. Detta är alltså Alf Svenssons chans att svara, eller hänger inte skuldstrategin längre ihop med utvecklingspolitiken? Är detta i så fall en följd av regeringens marknadsekonomiska ideologi? Herr talman! Låt mig nu också ta upp, som jag ser det, regeringens torftiga tolkning av demokratin. Kärnan i solidaritetens idé är de fattigas rätt: de fattigas rätt till människovärdighet, till frihet från armod och förtryck. ''Medborgarrätten'' var ordet som användes i vårt eget land i arbetarrörelsens och demokratins begynnelse. På samma sätt som kraven på rösträtt och rätt till arbete här gick hand i hand är demokratin i grunden de fattigas och förtrycktas kamp. Utan demokratin vinner de fattiga inga bestående segrar. Demokratin måste erövras. Den måste växa inifrån. Demokratin har rötter i alla världsdelar, men demokratins institutioner har olika historier på olika platser. Våra ting och riksdagar, vår statsapparat och vårt rättsväsende, våra skolor och vår press föregick med många hundra år demokratins genombrott. Genombrottet kom när folkrörelserna hade formerats, och de krävde demokratin. Ingen gav dem rösträtten, utan den utkrävdes. Det perspektiv som vi hade här hemma får inte glömmas när u-ländernas demokratisering diskuteras. Som stöd för de medborgerliga rättigheterna och för flerpartisystem behövs en demokratisk kultur. Nu formerar sig de demokratiska rörelserna och växer sig starkare. De har en chans att nå genomslag. Det är vår uppgift att ge den processen det stöd vi kan. Klart är att demokratifrämjande bistånd har sin roll i alla länder. Vilka som är de lämpliga formerna i Indien, Kina eller Vietnam, i Chile, Nicaragua eller Cuba, det må avgöras från fall till fall om man menar allvar. Den socialdemokratiska regeringen hade under de senaste nio åren byggt upp ett stort och mycket varierat demokratibistånd, som Alf Svensson är medveten om. Dessa insatser fördes förra budgetåret samman till ett demokratianslag med nya riktlinjer. För Sveriges pionjärinsatser i att utveckla ett demokratibistånd har vi rönt stor internationell uppmärksamhet. Det gäller kanske särskilt det s.k. systemöppnande biståndet. Jag vill därför om den moderatledda utrikespolitikens trumpetstötar om demokrati säga följande: För det första verkar det som om där inte finns någon förståelse för hur demokratin hänger ihop med de fattigas rätt. Där finns inte förståelsen för vad en demokratisk kultur består av, för vad som driver en demokratisk samhällsutveckling. Högern förstod det inte 1920 i vårt eget land, och man förstår det inte i dag heller när det gäller u-länderna eller Östeuropa. Det är ett torftigt demokratibegrepp man går till torgs med -- en intellektuell torftighet, som leder till arrogans här hemma och som knappast lindrar förtrycket där ute. För det andra skulle jag vilja säga att det enda nya som följt på regeringens trumpetstötar är en minskning av biståndet till ett antal länder, det minst konstruktiva sättet att försöka stödja demokratin. Vad visar regeringen för omsorg om demokratin när den börjar med att kraftigt skära ned biståndet till Tanzania och Moçambique? Båda dessa länder, två av världens absolut fattigaste länder, har under en lång följd av år genomfört djupgående reformer, både av det ekonomiska och av det politiska livet i den riktning vi har förespråkat. De har haft framgång. Nu införs också flerpartisystem. Vad är det för signaler regeringen skickar? Ja, inte påverkar den borgerliga regeringens nedskärningar dessa länders vägval. Men signalen om hur framför allt Moderaterna vill markera sitt tyckande i biståndspolitiken, en signal om att svensk biståndspolitik inte längre är konsekvent, den har gått ut tydligt och klart, tyvärr. Hur är det med stödet till Vietnam? Här har vi ett land som har utkämpat ett av de längsta befrielsekrigen under den s.k. efterkrigstiden. Där föds alltjämt missbildade barn och naturen själv är stympad efter ett av världens värsta bombkrig. Det är ett land som av det kalla kriget förnekades sitt oberoende men som nu, efter det kalla krigets slut, åter är på väg in i det internationella samarbetet. Vietnam genomför sedan ett antal år ett ekonomiskt reformprogram. Reformerna har applåderats av Internationella valutafonden, och nu är också landet på väg att få det internationella stöd som reformerna behöver. Vad gör då den svenska regeringen? Jo, i stället för att driva på reformarbetet skär regeringen stolt bort 100 milj.kr. från vårt bistånd. Det är inskränkt inrikespolitik. Det är inte framsynt utvecklingspolitik. Cuba är ett annat exempel. Det är ytterligare ett land som hanterats särskilt hårdhänt av det kalla kriget. Här måste naturligtvis också en demokratisering komma till stånd. Men USA tycks med sin sanktionspolitik göra allt för att den övergången inte skall kunna äga rum i fredliga former. I veckan t.o.m. skärpte USA denna politik, som fördöms av hela det demokratiska Latinamerika och av den inhemska cubanska oppositionen. Samtliga ledande demokratiska dissidenter i Cuba vänder sig mot sanktionspolitiken, som de menar snarare leder till kaos och våld än till demokrati och frihet. Att svälta ut ett folk i demokratins namn finner de oacceptabelt. Det vet alla som har kontakter med oppositionen. Men Sverige ansluter sig nu i praktiken till den amerikanska synen och kapar de kontakter som vi har. Det systemöppnande bistånd som övriga Latinamerika hade god nytta av under militärjuntornas år, sådant bistånd får inte ges till Herr talman! Det är i hur man hanterar de svåra fallen som det visar sig vad man går för. Det är i konsekvent handlande som långsiktig trovärdighet byggs upp. Den första verkligt tydliga förändringen som genomförs i svensk biståndspolitik, dessa nedskärningar, gör inget annat än skadar Sveriges anseende och våra möjligheter att påverka. Nedskärningarna bringar inget gott för de nödlidande. Kan man inte vara uthållig och konsekvent i stödet mot fattigdom och förtryck, blir de stora deklarationerna inget annat än falskdeklarationer. Svensk biståndspolitik har under en lång följd av år arbetat målmedvetet med de svåraste utvecklingsproblemen. Vi har tillsammans här i riksdagen varit nydanande när det gällt att ta fram effektivare metoder och former. Vi har mycket konkret bidragit till en kraftfullare multilateral samordning, t.ex. i samarbetet i FN, Världsbanken och OECD. Biståndets kritiker, framför allt inom Moderaterna och Ny demokrati, erkänner inte dessa förändringar. De kanske inte känner till dem ens. De diskuterar i stället sina egna nidbilder. Och bakom nidbilderna döljer sig i själva verket likgiltighet inför människors lidande. Jag skulle i dag vilja höra Alf Svensson säga att han står upp för biståndet, inte bara på moraliska grunder, utan också för alla dem som arbetar med biståndet, inom förvaltningen, inom organisationerna och på många andra håll i vårt samhälle. Efter de osakliga angrepp som förts fram också i denna kammare, i tonfall vad jag vet utan motstycke i riksdagens historia, mot en av våra biståndsmyndigheter, SIDA, vill jag höra Alf Svensson stå upp till försvar för allt det goda och kreativa arbete som där görs. Det är Alf Svenssons ansvarsområde i regeringen. Att försvara biståndet i princip, men inte dem som arbetar med det, vore inget annat än hyckleri. Mammondyrkan och fariséerna och stå upp för biståndet! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer och stödjer Socialdemokraternas biståndspolitik.